Herr talman! Olof Palme säger att jag redovisade en skrämmande budgetbild och ett skrämmande budgetsaldo. Men socialdemokraterna har för kommande budgetår redovisat ett budgetalternativ med ett saldo som skiljer på kanske 1 miljard i en budget med 156 miljarder i utgifter, och de har inte något alternativ för långtidsbudgeten. Jag måste ställa en fråga till Olof Palme. Svaret är av betydelse i en fortsatt politisk debatt för att människor skall kunna bedöma skiljelinjerna de politiska partierna emellan, och det kanske också är av betydelse för dem som är intresserade av språkets nyanser: Vad är Olof Palmes och socialdemokratins alternativ? Är det också skrämmande? Eller är det ansvarsfullt? Vad är det?

Herr talman! Mitt svar är enkelt: Vårt budgetalternativ är omkring 5 miljarder bättre än regeringens. Det håller ni på att knåpa med för att försöka få ner det, men ni kan aldrig komma ifrån att det är bättre — 5 miljarder bättre, låt oss säga det — än ert förslag. Det är vi inte nöjda med. Egentligen skulle vi behöva uppnå en avsevärd större förbättring av budgetsaldot, men det är ju ni som sitter med makten och resurserna. Det är i och för sig en utomordentlig prestation av ett oppositionsparti att orka arbeta fram en alternativbudget som i så hög grad präglas av större ansvarskänsla och återhållsamhet än regeringens — det gjorde aldrig ni under er oppositionstid. I 40 år körde ni bara med överbud på 10 miljarder och mer, år ut och år in. 5 miljarders förbättring — und der Bohman lacht dazu, sxulle man kunna säga. Jag minns vad Dagens Nyheter skrev om Bohmans leende, när jag ser det. Vi skulle ha velat göra alternativet ännu mycket bättre, men vi har med det i alla fall angett en annan färdriktning än regeringens. Så är mitt svar: Vi gör det bättre än ni, men vi är inte nöjda. Vi har dock icke makten och resurserna, utan det har ni.

Så mycket vet jag att ni för er del vet vid den här tiden på året. Är det ert mål? Ge mig svar på den frågan! Det är en väsentlig del av den politiska upplysningen.

Herr talman! Jag fick dess värre ändå ringa vägledning när det gällde att klargöra vad som är skrämmande eller eventuellt inte skrämmande i ett budgetsaldo. Vi är inte heller nöjda. Vi skulle vilja redovisa ett budgetsaldo som är annorlunda än det som vi har måst redovisa i den ekonomiska situation som vi nu arbetar i och med de kraftiga satsningar som vi måste göra för att trygga sysselsättningen för människorna. Men vi har valt detta budgetsaldo. Vi tycker också det är oroande, men vi tycker inte att det är skrämmande. Om ett budgetsaldo är I miljard annorlunda ellert.o.m.

Det är i och för sig en intressant information för människorna i allmänhet men särskilt för dem som är intresserade av hur den politiska debatten förs. Beträffande budgetarbetet för nästa år vill jag säga att min ambition är att få ett så lågt budgetsaldo som möjligt. Men jag har också en ambition som är viktigare, och det är att redovisa en budget med en stark satsning på trygghet och full sysselsättning åt människorna. Skulle det kräva ett något högre budgetsaldo än en lägre ambition gör när det gäller tryggheten, då är jag beredd att pröva den väg som det något högre budgetsaldot innebär. Men budgetsaldot får inte uppgå till en krona mer än som är nödvändigt för att klara de ambitionerna.

Herr talman! Vi har ju alla blivit litet fartblinda när det gäller statsfinansiella kriser sedan vi fick en borgerlig regering. 5 miljarders förbättring, förefaller budgetminister Mundebo vilja säga. Det är ändå småpotatis. Men kom ihåg att 5 miljarder är betydligt mer än vad hela det samlade underskottet uppgår till i den senaste socialdemokratiska budgeten. För två år sedan var 5 miljarder en jättestor summa. Sedan ni kommit i gång och satt sprätt på miljarderna ter det sig som småpotatis. Det är inte heller dålig information om förändringen i det politiska klimatet i landet. Jag säger, som jag tidigare sagt, att en förbättring på 5 miljarder är ett förhållandevis reellt tal. Vi har arbetat hårt med den frågan under den tid vi haft till vårt förfogande i samband med motionsbehandlingen. Men vi anser att budgetsaldot borde ha varit ännu mycket bättre. Vi har gjort vad man kan begära av ett oppositionsparti: vi har orkat, haft kraften att ange en annan — klart annan — färdriktning när det gäller ansvaret för statsfinanserna. Mer kan man inte begära. Sedan till den andra frågan. Herr Mundebo vet att jag är mycket angelägen om att värna sysselsättningen. Han säger att han har stora ambitioner och att budgetsaldot inte skall uppgå till en krona mer än som behövs för att upprätthålla sysselsättningen. Det kan jag inte säga mycket om. Han sade att icke behövs de här 4 miljarderna, som sprättas i väg i dag för sysselsättningen —de skulle få betydligt större effekt om de sattes in på de köpsvaga grupperna och om de sattes in i form av långsiktiga investeringssatsningar. Ni följer icke er moral i dagens debatt! Herr Mundebo står här och lovar ut skattesänkningar. Det är väl i och för sig trevligt med sådana, och det är väldigt roligt att kunna höja grundavdragen, sänka marginalskatterna och höja kommunalskatten. Allt detta lovade herr Mundebo godmodigt ut. Man såg hur kulorna trillade. Men det var inte tal om sysselsättning då. Det var tal om att förmedla förmåner till medborgarna. Trängd kommer han med en helt annan motivering. Frågan kvarstår: När vi säger att vi alla med full kraft skall kämpa för att upprätthålla sysselsättningen, är det då herr Mundebos ambition eller inte att minska budgetunderskottet till under 40 miljarder kronor?
Herr talman! För att det inte skall råda något tvivel om potatispriset vill jag säga att jag tycker att 5 miljarder är en mycket betydelsefull summa. Kan man uppnå ett budgetsaldo som visar en förbättring av den nivån är det verkligen bra. Oppositionen har inte uppnått det. Om jag räknar från en positiv utgångspunkt kan det kanske handla om en dryg miljard enligt ert förslag. Jag tycker att det också är en mycket betydelsefull summa. Man kan uppnå väsentliga ting med den miljarden. Men vad jag ville veta, herr talman, var bara var gränsen mellan ansvarsfull politik och skrämmande politik ligger. Jag förstår nu att den ligger någonstans mellan 38 och 42 mijarder i budgetsaldo. Det är alltså där som gränsen uppenbarligen ligger — det kan vara intressant att veta för framtiden. Som jag sagt tidigare i dag lyssnar jag på alla synpunkter, också från Olof Palme. Jag tror att det är nödvändigt för den politiska debatten att människorna får en så klar bild som möjligt av vad man menar med det som man säger.

Herr talman! Utvecklingen har under de senaste åren inte haft mycken tröst att erbjuda anhängarna av det kapitalistiska systemet. Minskad takt i produktionsutvecklingen, ekonomisk kris, massarbetslöshet samtidigt med inflation har varit de förhärskande drägen. Perspektivet för den närmaste tiden är inte på något sätt ljusare. Arbetslösheten väntas öka ytterligare. Det ekonomiska uppsving man talat om flera gånger under de senaste åren har hittills hårdnackat vägrat att infinna sig. Nu är det tyvärr inte så, att det är den samhällsklass som ivrigast slår vakt om kapitalismens ekonomiska system som drabbas hårdast av dess kriser. I så fall kunde det ju tyckas vara en viss logik i utvecklingen, som skulle låta anhängarna av ett ekonomiskt system betala priset för dess brister. Nej, i stället är det lönarbetarklassen som får bära de tunga bördorna av krisen, alltså den klass vars majoritet är medveten motståndare till kapitalismen. Många kapitalägare lider inte alls av kris och inflation, utan berikar sig tvärtom på vad som ur samhällssynpunkt är en olycka. Kombinationen av massarbetslöshet och inflation, som är betecknande för våra dagars kapitalism, har skapat nya möjligheter för profitörerna. Det är framför allt ägarna av fast egendom som gör stora vinster på inflationen. Men de stora förmögenhetsägarna över huvud taget har rika möjligheter att öka sina förmögenheter snabbare än försämringen av penningvärdet sker. De kan ådra sig stora skulder som betalas igen i sämre mynt, de kan använda sig av avdragssystemet för att kraftigt minska sina skatter, de kan säkra sitt kapital genom placering i olika typer av realvärden, de kan i stor skala delta i spekulativ verksamhet osv. Under krisoch inflationsåren har vi därför också bevittnat ett växande inslag av skojeri i det kapitalistiska systemet. Det sker en våldsam ansvällning av den organiserade och ekonomiska brottsligheten i den mera reguljära kapitalismens gränsmarker. Övergången från svarta till vita pengar markeras av en allt bredare grå zon, där inte bara alla katter har samma färg. Kapitalismen är i sig profitmakeri. Den producerar endast vad som av kapitalisten anses ge tillräckligt hög profit. Att det förhåller sig så har ju under krisåren bestyrkts av bl.a. talesmän för Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen. De förtröttas aldrig i att framhålla att problemet i den svenska ekonomin inte är brist på kapital, utan brist på tillräckligt höga profiter. I detta sitt påstående har de både fel och rätt. För kapitalisten gör sig den ekonomiska krisen märkbar i ett fall i profitkvoten. Men detta står i hög grad i samband med ett överflöd på kapital, med en överproduktion av kapital. Det är ju den kapitalistiska krisens stora paradox att man samtidigt har en överproduktion av arbetskraft, dvs. massarbetslöshet, och en överproduktion av kapital, dvs. kapital som icke kommer till användning i produktionsprocessen. För det sunda förnuftet syns det naturligt och självklart att man då borde använda det lediga kapitalet för att sysselsätta den lediga arbetskraften. Så icke för kapitalisten, så länge denna kombination icke ger tillräckligt hög profitkvot på kapitalet. Överproduktionen av kapital är alltid överproduktion i förhållande till en viss profitkvot. En klassisk metod för att komma tillbaka till en ur kapitalisternas synpunkt tillräckligt hög profitkvot är att förstöra en del av det överskott av kapital som uppstått. Denna förstörelse kan vara av rent fysisk art, den kan också vara enbart värdemässig. Den senare metoden kom mera till användning under tidigare ekonomiska kriser. Det hette att företag gick i konkurs. Detta är, i varje fall i vad gäller storföretag, inte så vanligt numera. Innan dess brukar den kapitalistiska staten ingripa. Herr Åsling rycker ut och beviljar subventioner. Han beviljar också lån och kreditgarantier eller ordnar en köpare med löften om statliga insatser. Många exempel härpå kan som bekant anföras från de senaste åren. Statsmakterna fruktar för de sociala och politiska konsekvenserna av att låta storföretag gå helt bankrutt. Hur länge en kapitalinvestering, i maskiner, byggnader m.m., består varierar inom olika branscher. Men vad som händer under ekonomiska kriser är i en del fall att produktionsutrustning ersätts i förtid. Det är till en sådan process finansutskottets borgerliga majoritet nu sätter sina förhoppningar. ”På samma sätt som man i vårt land måste räkna med att det, särskilt inom vissa branscher, finns en produktionsutrustning som aldrig kommer att kunna tas i anspråk så skulle i industriländerna i Europa föreligga delvis samma situation”, skriver man. Maskiner och annan utrustning skulle alltså skrotas, och på det viset skulle det bli plats för nya investeringar och därmed ny produktion, särskilt inom verkstadsindustrin. Vad de borgerliga partierna alltså vill satsa på är det klassiska kapitalistiska sättet, analyserat redan av Karl Marx i Kapitalet, att söka komma ur den ekonomiska krisen till ett uppsving. Men det var frikonkurrenskapitalismen Marx beskrev, inte den moderna monopolkapitalismen där statsapparaten används för långtgående ingripanden i näringslivet. Det är inte alls säkert att samma mekanismer fungerar i dag, att ett uppsving kan åstadkommas på denna väg. Men en sak är säker: Ett eventuellt uppsving åstadkommet med den ena eller andra metoden kommer obönhörligen att avlösas av en ny nedgång och ekonomisk kris, så länge kapitalismen består i sina huvuddrag. Det verkar dessutom vara en bestämd slutsats man kan dra av den senaste tidens ekonomiska utveckling, nämligen att de mediciner som kommer till användning i de kapitalistiska staterna, även i Sverige, påminner om den som Runeberg beskriver i dixten om von Döbeln. Den ”gör mig för i morgon sjufalt värre”. Skillnaden är att de inte gör patienten frisk ens i dag. De som minns den stora ekonomiska krisen på 1930-talet kommer också ihåg hur starkt allmänheten i olika länder reagerade mot den direkta förstörelse av varor — brödsäd, kaffe osv. — som då förekom. Vad de borgerliga partierna nu hoppas på är i sak detsamma — en förstörelse av varor, närmare bestämt av produktionsutrustningi förtid. Kan kapitalismens vanvett ställas i grällare belysning? Inte nog med massarbetslöshet samtidigt som det finns så många eftersatta behov på olika områden. Nu skall också maskiner och annan produktionsutrustning förstöras i förtid, därför att kapitalisterna inte anser att de får tillräckligt höga vinster genom att låta lönarbetare använda dem i produktionsprocessen. Och de borgerliga partier som utan ett ord av kritik av kapitalismen accepterar detta och t.o.m. framställer det som sin stora förhoppning — de har mage att i samma betänkande kritisera vänsterpartiet kommunisterna för våra förslag om att höja barnbidragen och slopa momsen på baslivsmedel. De skulle, påstås det, ”medföra förödande ekonomiska konsekvenser såväl för kommuner och landsting som för staten”. Ja, dessa förslag gynnar inte kapitalismen — det medger vi. Men det finns i historien inget ekonomiskt system som, särskilt i kriserna, medfört mera förödande ekonomiska konsekvenser för de arbetande, för samhällets majoritet, än det kapitalistiska systemet. Det är detta system som de borgerliga partierna sätter hela sin tillit till och försvarar med näbbar och klor. Därför försvarar de också förstörelse i förtid av produktiv utrustning. Men då skall de inte anklaga andra för att vilja ha en politik som medför ”förödande ekonomiska konsekvenser”. Den kapitalistiska krisens slöseri och förödelse går inte att överträffa. Under snart två år har Sverige haft en borgerlig regering. Vad som hänt med samhällsekonomin sedan den tillträdde förskräcker. Bruttonationalprodukten minskar — utlandsskulderna har ökat. Industriproduktionen har minskat — antalet företagsnedläggningar har ökat. Industriinvesteringarna har minskat — kapitalexporten har ökat. Arbetsgivaravgifterna har minskat och skall nu bort — momsen har ökat. De arbetandes konsumtion har minskat —- gåvorna till företagen har ökat. Bostadsbyggandet har hållits nere — hyresstegringstakten har ökat. Antalet sysselsatta har minskat — arbetslösheten har ökat. Inga sociala reformer, men väl hot mot de sociala rättigheter som erövrats, såsom nu annonserats beträffande sjukförsäkringen — och samtidigt en ökning av statsskulden. Klyftorna i fördelningen av inkomst och förmögenheter har ytterligare ökat. Utslagningen ur produktionslivet och ur det sociala livet antar alltmera skrämmande proportioner. Regeringen har fört en medveten politik på skatteområdet för att gynna de grupper som fört den till makten. Summan av bidrag, subventioner, statliga ägartillskott, subventionerad långivning och kreditgarantier till de privata företagen uppgick förra året till över 45 miljarder kronor. Det är lika mycket som hela det aktuella börsvärdet av samtliga aktier i samtliga börsnoterade aktiebolag. Spekulationen har kommit att florera alltmera på grundval av inflation och subventionsekonomi. Fantastiska vinster görs, samtidigt som lönarbetarna och särskilt barnfamiljerna tvingas skära ned sin standard. Skattesystemet gynnar flykten till inflationspengar. Ränteavdragen och det övriga avdragssystemet bidrar till osunda förhållanden. Det är inget hälsotecken att t.ex. kapitalvinsterna på småhus, som Bo Sandelin och Bo Södersten påvisat i sin nytutkomna bok, under åren 1963-1975 uppgått till drygt 10 miljarder kronor om året. Det är heller inget uttryck för sunda förhållanden inom det ekonomiska livet, när valutaspekulanter i samband med devalveringen förra sommaren, som Thomas Franzén och Magnus Uggla kunnat påvisa i sin utredning, tjänat inemot 1 miljard kronor på skattebetalarnas bekostnad. Alla desa fenomen — och uppräkningen kunde mångdubblas — visar att det är någonting ruttet i staten Sverige. Det är en ny mentalitet som börjat komma in i det offentliga livet med den borgerliga regeringen. När dess talesmän framträder i massmedia för att motivera de senaste statliga bidragen till det privata näringslivet, talar de alltid om ”affärer”. Det är vinsten, profiten som sitter i högsätet. Det är kapitalismens värderingar som nu offentligt upphöjs till statens. Inom arbetarrörelsen har vi andra värderingar och en annan tradition. Vår ledstjärna är solidariteten. Vi vill inte ha ett samhälle där lyckan nås genom att man klättrar på andra människors ryggar. Vi tror att bättre förhållanden och ett bättre liv kan skapas endast genom samverkan och gemensam kamp. Den svenska arbetarrörelsen fyller snart 100 år. Nästa maj har det gått ett sekel sedan Sundsvallstrejken, som brukar räknas som den första stora industriella arbetskonflikten. Mäster Palm är i antågande. Snart landstiger han i Malmö efter gesällåren i Tyskland och Danmark och börjar sin energiska agitation för ett svenskt arbetarparti och för ett socialistiskt Sverige. August Palm har fått många efterföljare i den svenska arbetarrörelsen, agitatorer och slitvargar som ägnat hela sitt liv åt att bygga upp rörelsen och flytta fram dess positioner. En av dessa pionjärer, medlem av ungdomsrörelsen sedan 1914 och av det kommunistiska partiet sedan dess bildande 1917, jordfästs i dag. Det är anledningen till att jag och inte Lars Werner håller det här talet. Goutfrid Gustavsson var en av de många som byggt det här landet och vars minne vi bör dröja vid. Men pionjärerna förde inte sin kamp för att en borgerlig regering tillsammans med storfinansen skulle sälja ut våra industrier, inte ens för oljepengar. De gjorde sin insats i den fasta övertygelsen att endast en socialistisk politik skulle kunna lösa samhällets problem. Den övertygelsen hari dag en starkare aktualitet än någonsin. Hur ser samhället ut? Vilka är det som bestämmer? En fortsatt koncentration har skett av den ekonomiska makten, och den processen går allt fortare för varje år. De 200 största företagen hade år 1970 en omsättning på tillsammans 144 miljarder kronor, medan bruttonationalprodukten var 162 miljarder. År 1977 var omsättningen hos de 200 största företagen 383 miljarder. Den var större än bruttonationalprodukten, som detta år var 352 miljarder. Även om dessa siffror mäter olika saker, ger jämförelsen en bild av storföretagens växande dominans i detta land. Dessa storföretag behärskas till övervägande del av en liten grupp finanskapitalister, som sitter med nyckelposter av aktier, antingen personligen eller genom stiftelser och investmentbolag. Fåtalsväldet inom det ekonomiska livet är en realitet, som icke rubbades under de många åren av socialdemokratisk regering. Tvärtom fortsatte koncentrationen av kapital och makt hos ett fåtal. Detta fåtalsvälde måste brytas, annars får vi aldrig ordning på den svenska ekonomin. Det är helt orimligt i ett samhälle som vill kalla sig demokratisk, att makten över produktion och sysselsättning skall ligga hos en grupp finansherrar. Vårt mål är att de stora företagen skall bli hela folkets egendom och att bestämmanderätten över deras dagliga verksamhet skall ligga hos dem som arbetar där. Då kan den ekonomiska utvecklingen ske planmässigt och bestämmas av folkets intressen och behov. För att komma dithän bör man i första hand angripa de allra mest odemokratiska ägandeformerna — privata aktiestiftelser och investmentbolag. Deras stora aktieinnehav bör överföras i samhällsägo under lönarbetarkortroll. Affärsbankerna och de stora försäkringsbolagen bör också bli folkegendom. Vpk är motståndare till både privatkapitalism och statskapitalism. När vi ställer krav på förstatligande för vi samtidigt alltid fram kravet på ett avgörande inflytande för de anställda i företaget eller industrigrenen. Vi vill inte ha fler ”SJ” eller ”LIXAB” med en byråkratisk ledning. Vårt långsiktiga perspektiv är att företagen skall göras till folkegendom, förvaltad och styrd av de arbetande. Den linjen måste hållas levande också i dagens strider. Storfinansens ägande och makt angrips främst genom en självständig facklig och politisk kamp på basplanet. Facket får inte knytas upp i samråd och medbestämmande, utan måste genom sin styrka tränga storfinansen tillbaka och öka sin självständighet. Målet måste vara självbestämmande för de arbetande. De förslag som finns om olika typer av fonder måste värderas utifrån principen om självständig facklig kamp, utifrån kravet på självbestämmande. Man kan inte komma till socialismen arm i arm med Wallenberg och Nicolin. Därför säger allt flera lönarbetare i dag att de är trötta på talet om medbestämmande. De vill ha självbestämmande, verklig makt för de arbetande i företagen. Det betyder till att börja med demokratiska rättigheter på arbetsplatserru, makt över löneformer, personalpolitik, investeringar osv. Vi har med stor tillfredsställelse hälsat att Landsorganisationen, med dess två miljoner medlemmar, går ut i en kampanj med målsättningen att bryta det ekonomiska fåtalsväldet. Men vi anser det vara fel att under lång tid — kanske 30-50 år — binda upp lönarbetarna och deras fackliga organisationer i ett samarbete med de gamla kapitalägarna i företagen, samtidigt som dessa behåller den avgörande makten. Fackföreningsrörelsen kommer då att tvingas agera i den dubbla rollen av arbetsköpare och samtidigt representant för arbetarna i avtalsrörelsen och i andra sammanhang. Oavsett om man går in för vinstdelning eller — som vpk anser vara bättre — ett övertagande av en viss del av själva aktiekapitalet varje år till löntagarfonder, så är det helt avgörande att lönarbetarna och facket bevarar sin självständighet. Annars kan löntagarfonderna få en effekt motsatt den som den radikala opinionen i fackföreningsrörelsen vill åstadkomma. Vpk har också föreslagit att man genom en skärpt beskattning av stora förmögenheter, gåvor, arv och realisationsvinster samt höjda bolagsskatter, genom skärpta åtgärder mot kapitalflykt, skatteflykt och skattefusk, genom nedskärning av militärutgifterna och genom utnyttjande av medel som nu går i form av gåvor och subventioner till de kapitalistiska företagen skall skapa en särskild fond för sysselsättning. Fonden skall vara under kontroll av lönarbetarna, och medlen skall användas för att skapa ny sysselsättning. Den skall satsa framför allt på vidareförädling av våra råvaror. Vi är däremot motståndare till en ensidig satsning på utveckling av exportindustrin och de stora multinationella företagen. De mäktiga exportkapitalisterna har tillåtits ha ett alltför stort inflytande på utvecklingen av det svenska näringslivet. Följden har blivit ett alltför starkt exportberoende, stark ökning också av kapitalexporten, för dålig satsning på utveckling av den svenska förädlingsindustrin och av hemmamarknaden. För politiken på något längre sikt måste redan nu en plan för utbyggnad av industrier för ökad förädling inom landet utarbetas. Det stora beroendet av export av energioch resursslukande råvaror och halvfabrikat måste brytas. Vi tror inte att privatkapitalet kan eller vill lösa dessa problem. Men arbetslösheten måste bekämpas redan nu, i dagens konkreta situation och med dess betingelser. De ekonomiska prognoserna pekar på risk för ökad arbetslöshet. Detta gör det ännu mera tvingande att uppställa ett bestämt mål för sysselsättningspolitiken. Vpk föreslår att detta mål bör vara: 100 000 nya arbeten under de närmaste tolv månaderna. I vår motion har vi anvisat hur detta skulle kunna gå till: Bygg 25 000 fler lägenheter. Det ger 15 000 nya byggnadsoch industrijobb. Bygg 20 000 ytterligare barnstugeplatser. Det ger 11 000 nya jobb. Öka personaltätheten vid barnstugor och fritidshem — 8 000 nya jobb. Öka personaltätheten inom sjukvården, bygg ut äldreomsorgen — 11 000 nya jobb. Satsa på ökad och förbättrad kollektivtrafik — 12 000 nya jobb. Sätt in 8 000 i arbete för att återställa förstörd miljö och för alternativ energiproduktion. Bygg nya idrottsoch fritidsanläggningar, ge statliga lån och bidrag till kommuner och landsting för tidigareläggning av angelägna arbeten, ordna särskilda ungdomsarbeten — 21000 nya jobb. Bevara sysselsättningen och ordna alternativ produktion vid varven, ge sysselsättningsgaranti inom textilindustrin och inom gruvoch stålbranschen — 14 000 jobb som måste räddas. Vi vänder oss bestämt mot de nedläggningar som nu annonseras från Svenskt Stål AB — det är vanvett att lägga ner de mellansvenska gruvorna! Det här är ett konkret program. Vi gör gärna ändringar i det, om det kan påvisas att programmet därigenom blir bättre. Men grundidén står vi fast vid: Det är vanvett att låta människor gå arbetslösa när det dessutom finns stora eftersatta behov i samhället. Det behövs mera bostäder, mera daghemsplatser, förbättringar i miljön och en bättre kollektivtrafik. Å andra sidan går många människor arbetslösa. Är det då inte klokare från varje synpunkt att de arbetslösa bereds produktivt arbete och att bristerna i samhället botas? Vi har inte råd, säger man kanske. Men finns det större slöseri i ett samhälle, finns det något som kostar mera än att inte använda ledig arbetskraft och lediga produktionsresurser? Från samhällsekonomisk synpunkt blir det förluster genom att människor går arbetslösa, inte genom att de arbetar. Den andra huvudpunkten i vpk:s omedelbara program för kampen mot den ekonomiska krisen är åtgärder för att höja levnadsstandarden, särskilt för de eftersatta grupperna. Vi kräver höjda barnbidrag och indexreglering av dessa. Vi kräver slopande av momsen på baslivsmedel, vilket betyder prissänkning på dessa varor med 20 96. Vi kräver prisoch hyresstopp. En sådan politik måste vara riktigare än att ge arbetsköparna nya miljarder genom slopande av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det vill vi däremot genomföra för kommuner och landsting, så att deras ekonomi förbättras och de kan ta upp en hårdare kamp mot arbetslösheten. Herr talman! De politiska förutsättningarna för en bättre politik, för en annan form av samhällsbygge, måste skapas genom att de borgerliga partierna försätts i minoritet vid nästa års val. Men detta förutsätter i sin tur att alla de som vill ha bort den borgerliga regeringen redan nu sätter full fart i den politiska agitationen. Det är också nödvändigt att motståndarna till regeringen Fälldin-Bohman-Ullsten lägger fram ett klart utformat alternativ för politiken. Att återvända till den socialdemokratiska regeringens politik är både omöjligt och felaktigt. Vad som behövs är en ny, radikal politik som kan samla alla lönarbetare. Vpk är berett att göra alla insatser som det är mäktigt för att en sådan politik skall segra.
Herr talman! Svensk ekonomi rymmer fortfarande många problem. Det mest påtagliga som har hänt under senaste tid är ändå den förbättring som nu ger sig till känna på område efter område samt den optimism som man kan Regeringens åtgärder har bl.a. skapat förutsättningar för en väsentlig förbättring av våra utrikesaffärer. Handeln med andra länder har under hela vintern gett överskott. Därmed har även bytesbalansen, alltså de totala affärerna med utlandet, förbättrats. Det minskar i sin tur behovet av att låna i utlandet. Valutasituationen har efter devalveringen i höstas och utträdet ur dens.k. ormen varit mycket stabil. Det har även gjort det möjligt att sänka den tidigare mycket höga räntan. Takten i prisökningarna har pressats ner. De senaste månaderna har prishöjningarna enligt prisoch kartellnämndens mätningar inskränkt sig till 0,1 resp. 0,2 96. Även om det inte går att hålla så låga prisökningstal varje månad framöver, är det tydligt att inflationstakten har bromsats upp. Det innebär bl.a. att de i och för sig små löneökningarna i år blir mer värda än vad man kanske tidigare vågade räkna med. Orderläget inom stora delar av industrin undergår också en klar förbättring. Den nedåtriktade utveckling beträffande orderutvecklingen inom tillverkningsindustrin, som började redan 1973 — jag tror att det är många som i den nu aktuella debatten glömmer att den utvecklingen faktiskt började redan 1973 —- vände äntligen i slutet av 1977 och är för första gången på fem år på väg uppåt. Detsamma gäller orderstocken. Men det är viktigt att framhålla att ännu är kapaciteten långt ifrån utnyttjad ens i t.ex. verkstadsindustrin. Intresset för att anställa mer folk och investera i nya anläggningar och maskiner är därmed fortfarande svagt. Längden och varaktigheten i den nedgång som vi nu hoppas har brutits antyder att det är långt kvar till vad vi vill kalla ”normala” förhållanden. När det gäller investeringarna visar däremot bostadsbyggandet för första gången under hela 1970-talet en mera påtaglig uppgång. Räknat i pengar med fast penningvärde väntas bostadsbyggandet i år öka med omkring 15 96. Det innebär ett nytillskott på ca 10 000 fler lägenheter än i fjol — då vi som bekant byggde omkring 50 000. Ingen får dock förledas tro att dessa förbättringar blir bestående utan vidare. Det som har inträffat är att den målmedvetna och steg för steg uppbyggda ekonomiska politik som regeringen har fört har skapat förutsättningar för att bl.a. återta tidigare förlorad terräng på exportmarknaderna. Arbetsmarknadens parter har också genom ett ansvarsfullt uppträdande i både förra årets och årets avtalsrörelse lämnat ett väsentligt bidrag till återhämtningen. Vissa tillfälliga faktorer har också påverkat utvecklingen gynnsamt. Exportöverskottet kant.ex. till betydande delar hänföras till avvecklingen av de stora lager, som både råvaruindustrier och färdigvaruindustrier har byggt upp de senaste åren. Samtidigt har importbehovet hållits tillbaka genom den förhållandevis låga aktiviteten inom landet. Vid en allmän förbättring av konjunkturen kommer importbenägenheten åter att öka. Det fordras därför en fortsatt fast och stram politik för att den positiva utvecklingen skall hålla i sig. Det gäller desto mer som den egentliga draghjälpen utifrån fortsätter att vara svag. Tillväxtökningen i de för svensk export viktigaste länderna i Västeuropa går fortfarande långsamt. Expansionen i den amerikanska ekonomin påverkar inte heller de europeiska industriländerna på samma sätt som under tidigare perioder. I stället riktar sig den ökade amerikanska efterfrågan i hög grad mot länder i Asien och Mellersta Östern. Det stora amerikanska handelsunderskottet och dollarns fall innebär dessutom risker för att USA tvingas att begränsa sin expansion. Det skulle i sin tur kunna innebära en uppbromsning i Europa, samtidigt som man då kan vänta sig att de nya industriländerna i Asien i ännu större utsträckning försöker gå in och konkurrera på marknader här. Det återstår också många ytterst besvärliga inhemska problem. Det fortsatt låga antalet nyanställningar kommer att innebära påfrestningar på sysselsättningen. Det är främst mot den bakgrunden, men också för att ytterligare hålla tillbaka prisökningarna, som regeringen föreslår att den allmänna arbetsgivaravgiften nu helt skall avvecklas. Den åtgärden ger både hårt trängda industriföretag, hårt trängda företag inom handel och service samt hårt trängda kommuner ytterligare uthållighet när det gäller att hålla uppe sysselsättningen. På andra ställen skapar denna åtgärd utrymme för att anställa fler människor. Jag tänker i det fallet inte minst på kommuner och landsting. Därför är det förvånande att socialdemokraterna riktar så hård kritik mot förslaget att ta bort löneskatten. Enligt socialdemokratisk propaganda gör dessa pengar ingen nytta i företagen utan hamnar i företagarnas fickor. Det är riktigt att dessa pengar — när avtalen nu är låsta —- stannar i företagen och hos kommunerna i stället för att dras in till staten. Men det betyder inte - att de kommer att delas ut till aktieägare och andra företagsägare. I en situation, där varje dag flera små och stora företag bildligt talat går på knä, kommer varje krona att behöva vara kvar i företagen för att dessa skall kunna klara sina redan bantade investeringsprogram, upprätthålla nuvarande sysselsättning och anställa mer folk där så behövs. Skulle vinstläget ändras, är regeringen givetvis den dagen beredd att ta hänsyn till det och förhindra att ägarna får en oberättigad förtjänst. Men risken är i dag större att ännu fler företag går omkull på grund av bristande lönsamhet. Detta är ett faktum. Kanske har den socialdemokratiska reaktionen på regeringens förslag att ta bort löneskatten blivit så häftig därför att socialdemokraternas alternativ innebär, att arbetsgivaravgifterna nu vid halvårsskiftet skulle höjas i stället för att sänkas. Man kan verkligen fråga sig vad följderna skulle bli om man genomför detta förslag. En effekt är enligt min mening alldeles klar. Det blir minskad i stället för ökad uthållighet hos företagen och kommunerna i sysselsättningshänseende. Och det blir ökad utslagning i ett skede där stora insatser fortfarande måste göras för att slå vakt om sysselsättningen. Dessutom menar ju socialdemokraterna att sådana höjningar skall räknas av från löneutrymmet.

Det är många problem som återstår att lösa i de direkta krisbranscherna. De generella ekonomisk-politiska åtgärderna har dock inte bara förbättrat läget för verkstadsindustrin i stort. De har också reducerat problemen i krisbranscherna och naturligtvis just därför begränsat behoven av stödinsatser, som trots detta är mycket betydande. Kraven på sådana insatser är fortfarande mycket omfattande. I branscher som stålindustrin och varvsnäringen räcker det inte med den sänkning av kostnadsläget som gör oss konkurrenskraftiga på andra områden för att verksamheten skall kunna bedrivas i samma omfattning som tidigare. Dessa och andra för svenskt näringsliv nära nog klassiska tillverkningsområden har kommit i direkt kläm i en situation med stor internationell överkapacitet och ständigt tillkommande nya konkurrenter från olika låglöneländer. Där finns ingen annan möjlighet än att försöka utveckla de verkligt konkurrenskraftiga delarna av branschen men samtidigt godta en bantning av andra delar. Den bantningen måste dock genomföras i former som inte ställer enskilda människor utan arbete eller leder till omfattande kapitalförstöring. Som vi vet kostar detta mycket pengar. Men regeringen har varit beredd att ta ansvaret för dessa utgifter och satsa mer än någon tidigare regering på att hålla den verkligt stora arbetslösheten borta — den skrämmande massarbetslöshet som är ett faktum i så många andra länder. Kritiken från socialdemokraterna för att vi skulle satsa för ensidigt på problembranscherna tar vi lätt på. Men det vore klädsamt om socialdemokraterna någon gång ville precisera var regeringen har satsat för mycket i fråga om krisbranscherna. Skulle vi ha bantat varven snabbare? Skulle vi ha en snabbare takt i omställningen inom stålbranschen? Eller skulle vi ha ryckt undan grundvalen för den textilindustri som ännu finns kvar? Skulle vi ha satsat mindre på Norrbotten eller Göteborg — för att se det geografiskt? De frågorna återstår för socialdemokraterna att besvara. I sitt anförande här i dag anklagade Olof Palme regeringen för att den gör för litet för krisbranscherna,t.ex. varven. Och på den direkta frågan om varven vill jag svara: Det pågår ett arbete med den andra varvspropositionen. Jag försäkrar att det arbetet är inriktat på att så långt det över huvud är möjligt klara den omställning som är nödvändig utan att de anställda skall komma i kläm. BI. a. undersöks intensivt möjligheter till alternativ produktion. Och för sådan verksamhet har regeringen ju redan ställt betydande belopp till förfogande. Jag vill nu också svara på en annan fråga från Palme, även om de frågorna inte har något gemensamt. Det gäller frågan om ett avtal beträffande Jaktviggen. På regeringens uppdrag har försvarets materielverk slutit ett avtal med berörda industrier. Avtalet innehåller två delar. Den första är en beställning av den andra delserien av Jaktviggen. Den har gjorts i efterlevnad av ett beslut som riksdagen har fattat. Den andra delen är en option på vad man kallar den tredje delserien av Jaktviggen. Denna option går ut 1980. I denna option sägs det att om B3LA kommer till byggnad skulle flygindustrin kunna leverera jaktplanen billigare — det är riktigt att det står så. Jag vill då påminna om att någon prisöverenskommelse beträffande Jaktviggen tidigare inte har träffats, även om detta med Jaktviggen ligger långt tillbaka i tiden. Låt mig tillfoga att det är mycket som talar för att BJLA inte ryms inom ramarna för försvaret. Men det gör inte A 20 heller. Det är skälet till den undersökning som nu görs med parlamentariskt inslag. När det gäller A 20 har vi i stort sett varit eniga i riksdagen. De undersökningar som gjordes i fjol visade alltså att inte heller A 20 ryms inom ramarna. Såvitt jag förstod var det just av detta skäl som också socialdemokraterna var intresserade av att ställa upp i den genomgång som jag nu talar om. Och det sätter jag värde på att de gjorde. Sveriges framgångar — för det kan vi ändå tala om — då det gäller att hålla arbetslösheten nere har väckt internationell uppmärksamhet. I april hade vi en arbetslöshet på 2,1 96. På det sättet hör Sverige fortfarande till världens framgångsrikaste länder när det gäller att hålla arbetslösheten nere. För oss svenskar är det därför inte särskilt meningsfullt att göra jämförelser med omvärlden. Vi har haft en högre ambitionsnivå än de flesta andra länder. Vi har också varit beredda — oftast i fullständig politisk enighet — att ställa de resurser som krävts för detta till förfogande. Därför är det mera meningsfullt att göra en jämförelse med arbetslöshetssiffrorna under den förra konjunkturnedgången, i början av 1970-talet. Då, ärade kammarledamöter, nådde arbetslöshetsprocenten betydligt högre nivåer. Det är bara att läsa i statistiken! Därför tycker jag att ni socialdemokrater antingen har kort minne eller också är ute i andra ärenden när ni beskyller den här regeringen för att medvetet försätta folk i arbetslöshet. Om man jämför den internationella situationen och påfrestningarna från omvärlden på Sverige den gången med vad som har hänt nu, framstår den tiden som något av en idyll. Hur är det: Har ni kort minne eller är ni ute i andra ärenden när ni låtsas som om vi i dag skulle ha rekordhöga siffror när det gäller arbetslösheten? Det finns statistik, och detta är ett besked till både Olof Palme och Carl-Henrik Hermansson om hur det har gått med sysselsättningsutvecklingen, alltså antalet sysselsatta. Aprilsiffrorna visar att antalet sysselsatta 1974 var 3,9 milj., i april 1978 var det 4,086 milj. Vi hade en nedgång från ett år till ett annat; 1976 års siffror var sämre än 1975 års. Så är det med den totala sysselsättningsutvecklingen. Närjag nu tar fram dessa siffror gör jag det inte för att slå mig för bröstet och säga: ”Hurra vad den här regeringen har gjort det bra!” Men det finns, mot bakgrund av vad som har sagts från oppositionens sida, ändå all anledning i världen att påminna om denna verklighet. Jag försäkrar att vi slår oss inte till ro med dagens situation. Vi kommer att arbeta vidare för att öka sysselsättningen och ge människor det som är det viktigaste för var och en: en möjlighet att genom eget arbete försörja sig själv. Det är särskilt ungdomsarbetslösheten som ställer oss inför nya svåra uppgifter. Samtidigt gäller det att fortsätta uppbyggnaden av en mer aktiv näringspolitik. Flera viktiga grundstenar har lagts under det här riksdagsåret. Småföretagspaketet, det kraftigt ökade stödet till teknisk forskning och utveckling samt det utvidgade exportkreditstödet är några exempel. Regeringen går nu vidare med att bl.a. föreslå en kraftig förstärkning av Investeringsbankens utlåningsresurser. Inför nästa budgetår pågår bl.a. ett omfattande arbete med att ta fram nya riktlinjer för regionalpolitiken och för att utarbeta ett samlat näringspolitiskt program för bl.a. den statliga företagssektorn. Låt mig också säga att regeringen är beredd att satsa på konkreta utvecklingsprojekt. Men det är inte så som socialdemokraterna försökt göra gällande i den senaste tidens debatt om den s.k. Volvoaffären, att man löser de grundläggande problemen i svensk ekonomi genom att anslå någon miljard från en strukturfond, i vilken socialdemokraterna dessutom egentligen inte har några pengar. Företagen i samarbete med de anställda kan som regel själva mobilisera både fantasi och resurser, om regering och riksdag lägger en grund för deras utveckling genom en fast ekonomisk politik och en aktiv näringspolitik. Saknas det en sådan grund blir varje utvecklingsprojekt däremot ett vågspel, som företagen tvekar inför. Det tror jag är den stora skillnaden mellan hur regeringen och socialdemokraterna angriper problemen. Det är också skillnaden mellan resultatpolitik och verklighetsflykt. Regeringens ekonomiska politik har alltså obestridligt haft framgång. Devalveringen, förra årets sänkning av den allmänna arbetsgivaravgiften och skatteomläggningarna har satt fart på utrikeshandeln och bringat ner inflationstakten. Samtidigt har sysselsättningen hela tiden kunnat vidmakthållas på en för internationella förhållanden enastående hög nivå. Arbetsmarknadens parter har som jag redan sagt gett viktiga bidrag. Det är mot den bakgrunden anmärkningsvärt att socialdemokraterna i sina tidningar, i politiska tal och här i riksdagen fortsätter att utmåla Sverige som ett land i ekonomiskt förfall. Sverige återhämtar sig nu sakta men säkert från den utsatta position med svag internationell konkurrenskraft och återkommande spekulationer mot den svenska kronan, som landet befann sig i när den nuvarande regeringen fick ta över från socialdemokraterna. Den som har lite sinne för proportioner måste reagera mot de skräckskildringar som Olof Palme har levererat på SSU-kongressen och som han och andra fortsatt att leverera här i riksdagen. Den som har någon kontakt med verkligheten måste också fråga sig vad socialdemokraterna själva har att erbjuda i fråga om alternativ till regeringens politik. Det är en sak att den förbättring som ägt rum inte har uppnåtts utan uppoffringar, men det är enbart dumt av socialdemokraterna att förneka att regeringens politik har lett till resultat. Det är likaså enbart dumt av socialdemokraterna att göra gällande att dessa uppoffringar inte har fått bäras av alla, utan att de skulle ha lastats över på de svaga grupperna i samhället. Socialdemokraterna anklagar i sin reservation regeringen för att inte ha sökt samförstånd. I själva verket är det ju så att partier och organisationer som verkligen har varit beredda att ta ett eget ansvar i hög grad har medverkat till samförståndslösningar, även om man inte slutit formella pakter eller fördrag inbördes eller med regeringen. Det senare är ju f.ö. något för svenskt samhällsliv ganska främmande. Hur skulle vi annars ha kunnat genomföra fjolårets avtalsrörelse och huvuddelen av årets nästan helt utan uppslitande konflikter under de extremt dåliga yttre omständigheter som rått? Hur skulle man annars i årets avtalsrörelse för första gången på åratal ha kunnat komma fram till en uppgörelse på nästan två år? Hur skulle man annars kunnat förmå jordbrukarna att det här året avstå från inkomsthöjningar och därmed kunna begränsa prishöjningarna på livsmedel? Däremot har som tidigare den politiska oppositionen mält sig ur detta samförstånd. Jag beklagar uppriktigt att ett tidigare så konstruktivt parti som socialdemokraterna valt att fortsätta den konfrontationspolitik som blivit deras främsta kännemärke under tiden i opposition. Ett led i denna konfrontationspolitik har varit att försöka frammana bilden av att regeringen gör allt vad den kan för att pressa de svaga i samhället och gynna de rika. Det sägs ha skett i samband med skatteomläggningarna, genom devalveringen och genom att barnfamiljer och pensionärer inte har fått kompensation för prishöjningarna. Men faktum är ju att bägge de skatteomläggningar som den nuvarande regeringen bär ansvaret för har gett den vanlige LO-medlemmen och de lägre tjänstemännen inom TCO de största skattelättnaderna. Viktigast av allt har varit att trygga arbete och inkomst på det sätt som regeringen och riksdagsmajoriteten har gjort. Olof Palme frågade: Tänker regeringen göra något för att förhindra att det nya jordbruksavtalet slår igenom i ytterligare höjda matpriser? På detta vill jag svara följande. För det första: Att utfallet genom de nyligen avslutade förhandlingarna blir lägre än på mycket länge är i hög grad resultatet av den kostnadsbekämpande politik som regeringen har fört och kommer att fortsätta att föra. För det andra: När Olof Palme talar om ökade subventioner i samband med matpriserna, så har han alldeles glömt bort vad han några minuter tidigare sade om budgetunderskottet. Där fanns inte ett spår av dessa synpunkter. För det tredje: Nu, när utfallet av avtalet är känt, granskar och överväger regeringen vilka åtgärder som behöver vidtas. De förändringar i skattesystemet som socialdemokraterna gör så stort nummer av innebär att regeringen gett grupper av småföretagare — småföretagare, som socialdemokraterna tidigare satt i strykklass — samma skatteregler och samma socialförsäkringsregler som tidigare gällt för löntagare. De mindre företagarna arbetar oftast sida vid sida med sina anställda och på samma villkor, och jag vill därför fråga: Vad är det för fel i att jämställa mindre företagare med deras anställda också när det gäller skatter och socialförsäkringar? Vad är det för fel i detta? Låt mig också slå fast att den kraftiga ökningen av budgetunderskottet delvis har sin grund i att regeringen inte har varit beredd att tumma på de arbetslösas och de sämst ställdas villkor. En mycket stor del av det ökade budgetunderskottet förklaras givetvis av insatserna på det arbetsmarknadspolitiska och industripolitiska området. Men en god del av förklaringen ligger också i att regeringen aldrig tvekat att kompensera arbetslösa, barnfamiljer och pensionärer för de ökade levnadskostnaderna. Socialdemokraternas tal om att de sämst ställda grupperna ensidigt har fått bära de uppoffringar, som har krävts för att få rätsida på ekonomin, har inte heller det någon verklighetsförankring. De ekonomiska problemen, näringspolitiken och ansträngningarna för att säkra sysselsättningen har självklart kommit att dominera det gångna riksdagsåret. Det kan emellertid nu vid riksdagsårets slut också finnas skäl att påminna om något av de viktiga områden i övrigt, där riksdagen på regeringens förslag stakat ut riktlinjer för framtiden. På det energipolitiska området har insatserna för att stimulera sparande och bättre hushållning kraftigt byggts ut. Med den för några dagar sedan antagna sparplanen för bostadsbebyggelsen och tidigare beslutade insatser för bl.a. industrin kommer den sparfrämjande insatsen på energiområdet mätt i pengar att nästa budgetår bli ungefär fyra gånger så stor som den var före regeringsskiftet. Det ger besked om att regeringsskiftet lett till en annan energipolitik. Med dessa insatser och det ökade sparmedvetandet hos den stora allmänheten står det klart att energiförbrukningen fram till i mitten av 1980 talet alldeles oberoende av konjunkturen kommer att hålla sig långt under det behov som låg till grund för 1975 års energipolitiska beslut. Jag vill påminna om att detta beslut byggde på en elenergiförbrukning på omkring 160 TWh per år från 1985. Industriverkets senaste prognos tyder på en förbrukning på omkring 125 TWh, och då är inte de senaste sparinsatserna beaktade. Mot den bakgrunden framstår det inte ens ur energiförsörjningssynpunkt som särskilt angeläget att driva fram det kärnkraftsprogram som man upprättade 1975. Den socialdemokratiska hotbild som målades upp i bl.a. valrörelsen 1976, en hotbild med elbrist, slocknande lampor och påtvingad övergång till Sörgården, framstår i dag som orimlig. Och det kunde den som tog problemen litet grand på allvar förutse redan 1975-1976. Därför försöker nu också kärnkraftens intressenter att hitta nya uppslag för att över huvud taget få avsättning för den energi som skulle komma ut ur de kärnreaktorer som man har bundit sig för. Det är ju därför som man nu räknar och räknar på nya kostnadskrävande tunnelprojekt för varmvatten mellan Forsmark och Stockholm. Ville socialdemokraterna och andra kärnkraftens uppbackare tänka om och överse med att man har satsat så mycket av sin prestige i kärnkraften, borde det i dag vara möjligt även för dessa att ta säkerhetsfrågorna med det allvar som dessa är värda. De borde därmed också kunna uppge kravet på mer kärnkraft. Lyssna gärna på socialdemokratins ungdomar, Olof Palme, de som inte hunnit satsa så mycket prestige i kärnkraften och de som skall vara med om att ärva framtidens samhälle! Stora beslut har också fattats på bl.a. det sociala området och på biståndsområdet, men jag vill avstå från en genomgång. Låt mig till sist bara konstatera att regeringens allmänna politik och konkreta förslag i allt väsentligt har godtagits av riksdagen. Det har skapat stabilitet och en grund att bygga på för framtiden i en tid när hela vår värld genomlevt en av sina svåraste kriser i modern tid. Oppositionen har i hög grad siktat in sig på att splittra men har misslyckats. Olof Palme använde ju en stor del av sitt anförande tidigare i dag för att försöka utså denna splittring. Någon gång har t.o.m. hotet om misstroendevotum mot regeringen hörts av. I dag gick inte Olof Palme så långt. Bristen på verkliga opppositionsalternativ och tydliga tvivel på att få sin politik förankrad hos allmänheten vid en verklig prövning har fått dessa försök att rinna ut i sanden. Regeringen kommer att fortsätta sitt arbete för att säkra jobben och den sociala tryggheten. Det innebär att omtanken om de svaga i samhället kommer i första rummet.

Herr talman! För det första vill jag peka på att Thorbjörn Fälldin bekräftade att det finns ett avtal, tydligen godkänt av regeringen, som innebär att Jaktviggen blir i storleksordningen 450 milj. dyrare, om inte B3LA byggs. Detta har vi grävt fram ur det fördolda. Det finns ingen som helst anledning att blanda in B3LA i den aktuella förhandlingen. Det har man tydligen gjort för att försöka låsa frågan på något sätt. Det är att mana till strid i försvarspolitiken, och den strider kommer vi att föra om vi utmanas. För det andra hade herr Fälldin ingenting att säga till människorna i Horndal trots att han varit där rätt mycket och fast han skröt en hel del om sysselsättningspolitiken. Men med anledning av att han föredrog aprilsiffrorna vill jag påpeka, att ungdomsarbetslösheten sedan april i fjol till april i år har stigit med 75 726. Det kanske vore någonting att besinna i all belåtenhet. För det tredje: en nyhet kom herr Fälldin med, nämligen att regeringen inte gillar kapitalförstöring. Gäller detta även de tiotals miljarder som har lagts ned på kärnkraftverk? Herr Fälldin uppmanade mig att lyssna på den socialdemokratiska ungdomen. Det gör jag gärna i alla frågor, och i energipolitiken är vi i mycket hög grad överens. Men jag tror inte att den socialdemokratiska ungdomen längre så gärna vill lyssna på herr Fälldin. Ett av de mer remarkabla inslagen i valrörelsen, som visades i TV, var när några av våra ungdomsklubbister frågade herr Fälldin, om han efter valet tänkte ladda något kärnkraftverk. Då svarade herr Fälldin så här: ”Du försöker väl inte säga att jag skall ändra uppfattning i den här frågan. Du försöker väl inte säga att det vore anständigt av mig att ändra uppfattningen i den här frågan bara för att få chansen att bilda regering. Nej, ser du, så behandlar vi inte politiken inom centern. Ha det på minnet för framtiden.” Knappt hade ekot av dessa stolta ord förklingat förrän Barsebäck 2 laddades. När åter herr Fälldin börjar tala om den socialdemokratiska ungdomen börjar det väl bli dags för laddning av Ringhals 3 och Forsmark 1, och det skulle jag i sak välkomna. Vidare säger herr Fälldin att regeringen verkar i samförstånd med alla. Det säger han mot bakgrund av att de fackliga organisatonerna har beskyllt regeringen i stort sett för löftesbrott och lurendrejeri. Den enda som regeringen är i verkligt samförstånd med är Arbetsgivareföreningen. Herr Fälldin säger att regeringen städse har kompenserat barnfamiljerna. Det är ju inte sant. Den enda gång han var verkligt oroad över budgetunderskottet i sitt föredrag var när han skulle se till att barnfamiljerna inte skulle få lägre matpriser. Men de har ju fått en standardsänkning på 2 000 kr. i år enligt Svenska Dagbladets exempel, som gällde en textilarbeterska. Att då påstå att de har fått kompensation är att lägga rökridåer omkring de försämrade levnadsvillkoren för de mindre väl ställda. Jag förstår att denna högervridning av politiken är besvärande för en centerpartiledare, eftersom det gamla bondeförbundet stred för en annan fördelningspolitik än den som blivit centerns. Det var på den tiden då bondeförbundet var de lägre inkomsttagarnas och småfolkets parti. Sedan dess har det skett en övergång från samarbete mellan bondeförbundet och socialdemokratin till en stor överensstämmelse mellan centerpartiet och moderaterna. Den tyngdpunktsförskjutningen har just gått ut över de stora grupperna av löntagare och låginkomsttagare och barnfamiljer och de grupper socialdemokratin bygger på. Detta kan man framställa mycket enkelt. Vad har det betytt för de sämre ställda människorna i vårt samhälle, för låginkomsttagarna och barnfamiljerna, att centern fått överta regeringsansvaret tillsammans med de två andra borgerliga partierna? Det har betytt en kraftigt sänkt levnadsstandard. Samtidigt har dessa grupper fått se hur andra grupper, i bättre ställning, fått stora förmåner. Vad har det betytt för pensionärerna att centern fått överta regeringsansvaret? Det har betytt att en mycket större del av deras pensioner och sociala rättigheter nu fördelas genom upplåning. 35 kr. av varje hundralapp som går till pensionärerna finansierar ni med upplåning. Det är naturligtvis en fara. Som Kjell-Olof Feldt påpekar börjar redan nu den borgerliga majoriteten i kommunerna att kräva att även de folkpensionärer som bara har folkpensionen att leva på skall betala för hemhjälpen. Vad har det betytt för löntagarna att centern fått regeringsansvaret? Stopp för arbetslivsreformer, större arbetslöshet, minskat framtidsbygge, otrygghet. Det är i och för sig en sak att inget av era löften kan ses i politiken, t.ex. de 400 000 jobben. Men det är en annan och på sikt viktigare sak att när ni satt med ansvaret och det visade sig att era löften var omöjliga att infria, valde ni inte att sätta de stora folkgruppernas intressen främst. Då följde ni moderaterna på en väg som leder till ökade klyftor och försämringar för de utsatta grupperna i vårt samhälle. Det är den bestående insatsen.

Herr talman! Jag måste erkänna att det gör ett rätt löjligt intryck på mig när jag hör de ömsesidiga anklagelser som herrar Palme och Fälldin riktar mot varandra för konfrontationspolitik. Det är ju så att arbetarrörelsen och de borgerliga partierna representerar olika värderingar, olika åskådningar och olika traditioner. Då är det väl inte konstigt att de har olika meningar i politiken, när de ställs inför en sådan företeelse som kapitalismens ekonomiska kris utgör. Jag tycker snarare det skulle vara onaturligt om de hade samma värderingar och samma politik för hur de skall lösa krisen, om fördelningspolitiken i samhället osv. Dessa ömsesidiga anklagelser gör nog inget intryck på era resp. väljare och över huvud taget inte på allmänheten. Man tycker inte alls det är konstigt att de politiska partierna har olika meningar. Det är ju därför det finns olika partier. Detta illustreras också tydligt av våra olika synpunkter på sysselsättningsfrågorna. Regeringen ser en sak. Från arbetarrörelsens sida ser vi andra förhållanden. Regeringen försöker ge en väldigt ljus bild av utvecklingen. Men den bild som målas här är falsk ur lönarbetarnas synpunkt. Den motsvarar inte den verklighet som möter arbetarna ute i dagens Sverige. Deras problem finns inte med i regeringens bild, vare sig nu detta beror på okunnighet eller på medveten retuschering. Låt mig ta några exempel. Textilarbetarna vid Algots fabriker i Lycksele och på andra håll som nu kastats ut i arbetslöshet känner inte igen sig i den bild regeringen målar. Gruvarbetarna vid de mellansvenska gruvorna, många arbetare vid Domnarvet, som förlorar sina jobb, de känner inte igen regeringens skönmålningar. Varvsarbetarna i Göteborg, Malmö och Helsingborg, som ser sina arbetsplatser försvinna undan för undan, tror inte på regeringens beskrivningar. Det gör inte heller de barnfamiljer som nu återigen kommer att tvingas skära ner sin knappa förbrukning på grund av de nya prisstegringarna på livsmedel. Nu försöker man vifta bort dessa prishöjningar genom att säga att de dock är lägre än de som drabbade familjerna i fjol. Men vad är det för argument! Det argumentet skulle kunna ha något värde endast, om man utgår från att Sverige alltid måste ligga i toppen i prisstegringsligan i Europa. Verkligheten är ju att varje procent i prisstegring hårt drabbar barnfamiljerna. Regeringen påstår att den gjort mycket mot arbetslösheten och att denna nu skulle vara låg i Sverige. Herr Fälldin anförde här ett par siffror beträffande sysselsättningen. Däri ingår då — vill jag påpeka för honom — en oerhört stark ansvällning av antalet deltidsarbetande. Därför kan man inte, såsom han gjorde, använda de siffrorna. Jag skall peka på några andra siffror i den färska arbetsmarknadsstatistiken. Antalet sysselsatta var i mars 1978 20 000 lägre än samma månad i fjol. Antalet öppet arbetslösa var i mars 31 000 högre än samma månad för ett år sedan, och antalet personer berörda av arbetsmarknadspolitiska åtgärder var i mars i år 239 000, vilket är 137 000 fler än samma månad i fjol. Tyder dessa siffror på ett förbättrat arbetsmarknadsläge? Nej, tvärtom. Hela antalet av dem som har ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen är mycket större än siffran för dem som är öppet arbetslösa och som berörs av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enbart bägge dessa grupper omfattar tillsammans nära 350 000 personer. Dessutom måste man räkna med de människor som är tvungna ta förtidspension av arbetsmarknadspolitiska skäl, de hemarbetande kvinnor som vill ha arbete i förvärvslivet men som inte får det, de som tvingas arbeta på deltid men skulle vilja ha full arbetstid, många av de långtidssjuka som stötts ut ur arbetslivet osv. Det handlar sammantaget, herr talman, om mellan 700 000 och 800 000 människor, som inte får plats i den ordinarie produktionsprocessen i vårt samhälle. Detta kan man väl inte vara tillfredsställd med? Nu väntas enligt de ekonomiska prognoserna ökad arbetslöshet. Vpk anser, som jag redan utvecklat, att man som målsättning måste ställa upp att skapa 100 000 nya jobb under de närmaste tolv månaderna. Vi har konkret angivit var dessa jobb kan skapas. Mina frågor till herr Fälldin är följande: Vad tänker regeringen göra för att utrota arbetslösheten — detta gissel för den enskilde och för samhället? Vad tänker regeringen göra för att motverka den ökning av arbetslösheten som inträffar under det närmaste året, om man inte vidtar speciella åtgärder? Vilken invändning har herr Fälldin mot de konkreta förslag för att öka sysselsättningen som vpk har lagt fram i sin motion?

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson frågade vad jag har emot hans s.k. konkreta förslag. De är så dåligt underbyggda att det inte är möjligt att ställa sig bakom dem, om man vill uppnå de mål som man säger det är möjligt att nå. Till Olof Palme: Det som det är fråga om är en option för den tredje leveransen av jaktplanet Viggen. Det blir som sagt billigare om man har B3LA. Man kan naturligtvis också säga att det blir dyrare, om man inte bygger B3LA och att det blir möjligt att göra planen billigare om man redan har produktionen belagd, så att man kan slå ut de fasta kostnaderna på en större produktion. Det är ju det som det blir fråga om. Kvar står spörsmålet — och det är det som den parlamentariska gruppen skall undersöka — vilken väg vi skall gå. Om det inte är plats för A 20 och B3LA inom anslagsramarna, finns det då någon annan lösning för att kunna fortsätta svensk flygplansproduktion? Det är en fråga. En annan fråga är: Är det på grund av detta uteslutet med svensk produktion? Är det över huvud taget möjligt att fylla detta behov genom import, licenstillverkning etc.? Gör inte för stort nummer av det. Den här omständigheten påverkas inte av att man fortsätter en diskussion om hur vi skall klara det när ramarna, som vi i stort sett är ense om, inte medger vare sig A 20 eller BJLA. När det gäller ungdomsarbetslösheten vill jag instämma med Olof Palme. Jag har många gånger sagt att det är vårt stora bekymmer. Men med hänsyn till den absoluta arbetslösheten är det, som iag påstår, riktigt att den var större när Olof Palme ledde regeringen på 1970-talet. I en tid när vi sätter in väldigt mycken kraft på att låta människor få vara kvar inom sina företag minskas nyanställningsbehovet. Vi håller väldigt mycket på att omställningar skall klaras genom s.k. naturlig avgång. Detta i och för sig goda att inte behöva skicka hem äldre människor i förtid har det onda med sig att situationen blir svårare för de unga som kommer ut från sina utbildningsanstalter. Det är alltså den onda baksidan av denna politik. Men återigen: Jämför den totala arbetslösheten nu med den vi hade i början av 1970-talet. Jämför den internationella situationen då med den nuvarande situationen. Jämför med arbetslöshetstalen ute i Europa, vilka Olof Palme och jag anser vara skräckexempel, för den uppfattningen delar vi ju. Jämför dagens arbetslöshetstal ute i världen med dem som gällde vid det tillfälle när ni hade större arbetslöshet. Det var därför jag tillät mig säga att ni antingen har ett kort minne eller är ute i ett annat ärende. Det är alldeles riktigt att man i TV återgav samtal mellan ungdomsklubbister och mig i valrörelsen. Men TV återgav inte en mängd andra samtal som jag hade med både yngre och äldre människor. Jag vet inte hur många gånger Olof Palme tänker köra specialnumret att jag skulle vara moraliskt förfallen, därför att jag till sist tillät mig göra bedömningen: Visst är det så att jag inte klarar fullt ut vad jag lovade i valrörelsen. Jag stod till sist inför valet om jag skulle tillåta mig detta eller inte för att få en möjlighet att påverka energipolitiken totalt sett. Jag gick ut och redovisade min uppfattning. Det behövde inte Olof Palme eller någon annan gräva fram. Det beskedet gav jag omedelbart vid presskonferensen i samband med regeringsbildandet. Så till barnbidragen och Olof Palmes förslag om ett engångsbelopp med 500 kr. Jag vill här påminna om att regeringen har höjt barnbidraget två gånger. Därmed har vi naturligtvis inte satt någon slutpunkt. Jag tror att de allra flesta som sätter sig ned och tänker efter undrar vilket som är klokast — att gå ut med ett engångsbelopp eller att lugnt och metodiskt, på samma sätt som hittills, ta ställning till när vi kan genomföra nästa höjning av barnbidraget, en höjning som i så fall skulle bli bestående. Det är ju också en del av problemet, Olof Palme. Att säga 500 kr. och begränsa det till en engångsersättning låter käckt och bra, men det har ingen uthållighet över sig. Jag tror att det är bra att fundera i de termerna. Får jag då till det lägga att den här regeringen dessutom har bättrat på bostadsbidragen för barnfamiljer och andra människor med låga inkomster. Jag vet att Olof Palme har ont om tid i repliksammanhang, men det var märkligt att jag inte kunde få något besked om var vi har satsat fel när det gäller krisföretagen. På vilken ort och i vilka branscher är det som vi har satsat för mycket? Nämn några exempel — det tar ju inte många sekunder! Får jag också fråga: Hur mycket mer skulle vi ha tvingats satsa i krisbranscherna om vi inte hade devalverat, om vi hade följt det socialdemokratiska receptet och höjt arbetsgivaravgifterna i stället för att sänka dem? Hur mycket mer hade vi då behövt satsa i krisbranscher för att över huvud taget hålla hjulen i gång där? Hur hade det blivit med utfallet i löneavtalen, om de avgiftshöjningar som ni föreslagit hade räknats av från löneutrymmet, för det förutsätter ni ju? Hur mycket mindre hade då löntagarna fått i den senaste avtalsrörelsen?

Herr talman! Ja, jag skall svara mycket enkelt. För det första: Jag tycker att ni satsat för litet på krisbranscherna och spritt miljarder över rika och fattiga — också mycket rika — i onödan. Jag kan ta ett exempel: Ni sänker nu arbetsgivaravgiften med 4 miljarder. Det finns ett företag i Sverige som har en omsättning på 1 800 miljoner och en vinst på 300 miljoner. Detta företag, ett familjeföretag, kommer att få ett antal miljoner av er. Tänk om ni hade de miljonerna och slapp säga nej till människorna i Horndal, som nu jagas ut i arbetslöshet. Hela orten gungar! Där går skiljelinjen. För det andra: B3LA. Det avtalet är felaktigt. Ni skall inte blanda ihop B3LA och Jaktviggen. Vi kommer att bekämpa det. För det tredje: Thorbjörn Fälldin utmanade ju själv ödet när han drog in den socialdemokratiska ungdomen. Jag bara redovisade ett mycket välkänt citat från hans förra kontakt med den socialdemokratiska ungdomen, då han lovade att under inga förhållanden svika sina löften om att inte ladda några kärnkraftverk. Inte gör det oss någonting om han sviker löftena. Thorbjörn Fälldin sitter ju framför Värmlandsbänken. Han kan väl städsla tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson som förridare till centerstämman och be honom berätta en variant av Tage Erlanders berömda Värmlandshistoria om prästen i Torsby, som sade: Gubbar och kärringar, huk er för nu laddar han om! Från saklig synpunkt har jag ingenting emot det. För det fjärde: Vi skall lugnt och metodiskt hjälpa barnfamiljerna, säger Thorbjörn Fälldin. Dessa barnfamiljer skall alltså vänta lugnt och metodiskt, för de får en standardsänkning på flera tusen kronor i år. Om vi får höja barnbidraget med 500 kr. och sänka matpriserna med 10 96, kommer vi att klara dessa lågavlönade barnfamiljers standard. Ni försämrar den standarden med 2 000 kr. I stället skall de vänta på att centern, när man gynnat de välbeställda tillräckligt mycket, lugnt och metodiskt skall börja tänka på de sämre ställda också. Kom ihåg att med ett budgetunderskott på 40 miljarder, som kommer att växa ännu mer, kommer ni att i utlandet eller någon annanstans få låna vartenda öre till er s.k. lugna och metodiska barnbidragshöjning. Vi finansierar vartenda öre av den höjning av barnbidraget som vi vill genomföra i dag och som barnfamiljerna har behov av.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin sade att vpk:s förslag till hur man skall skapa 100 000 nya jobb på tolv månader var dåligt underbyggda. Thorbjörn Fälldin måste ha tänkt på ett annat förslag, det som handlade om att skaffa 400 000 nya jobb över huvud taget. Men våra förslag kan inte viftas bort med sådana där svepande omdömen. Jag skall ge några konkreta exempel. Vi har sagt att man måste ha ett bostadsbyggnadsprogram med 25 000 fler lägenheter än regeringen vill bygga. Det ger 15 000 nya byggnadsjobb och jobb i byggnadsmaterielindustrin. På vilket sätt är det orealistiskt? Det finns brist på bostäder i landet. Det finns stor arbetslöshet bland byggnadsarbetarna. Vi har krävt 20 000 ytterligare barnstugeplatser. Det ger 6 000 byggnadsoch produktionsjobb, det ger arbete åt 5 000 fler i barnstugorna. På vilket sätt är det orealistiskt? Det är stor brist på daghemsplatser i landet. Det finns lediga byggnadsarbetare som inte kan få jobb. Det finns många ungdomar som inte kommer in vid vårdlinjerna, men som skulle vilja arbeta på det här området. Vi har krävt en ökning av personaltätheten vid barnstugor och fritidshem från en på fem till en på fyra. Det skulle ge 8 000 nya jobb. Vad är det för orealistiskt i det? Varför går inte det att genomföra, om man vill ha en annan politik, herr Fälldin? Vi har ställt upp två huvudmål. Det ena är att skapa 100 000 nya jobb på tolv månader. Det andra är att höja levnadsstandarden för folkets breda lager genom att slopa moms på baslivsmedel, som sänker matpriserna med 20 96, och genom höjning av barnbidragen. Det är en uthållig höjning vi har föreslagit, herr Fälldin. Stöd gärna den. Nu säger regeringen att konsumtionen inte får öka. Lönarbetarna och barnfamiljerna skall enligt regeringens mening betala för den ekonomiska krisen genom sänkta reallöner. Något annat går inte ihop med regeringens ekonomiska politik. Nej, det är möjligt, om dennas huvudmål är att sänka konsumtionen. Men detta är en politik som för andra partier och för befolkningens stora majoritet är oacceptabel. Jag vill erinra om att vad det handlar om är i första hand ett återställande av tidigare reallöner, som har pressats ned. Kan Thorbjörn Fälldin förklara för oss varför just lönearbetarna och barnfamiljerna skall bära krisens bördor. Det finns andra grupper i samhället, vilkas ställning inte har försämrats. Att det är Gösta Bohmans och moderaternas politik vet vi, men är det verkligen också centerns politik? I så fall har centern förintat varje illusion hos människorna om att den skulle representera något annat än de besuttnas intressen i samhället.
Herr talman! Det program som Carl-Henrik Hermansson talar om förutsätter en expansion av den offentliga sektorn, och framför allt den kommunala sektorn, som jag tror att inget av de andra partierna vill ställa upp bakom och ta ansvaret för. Vidare: Är det verkligen möjligt att Olof Palme nu hävdar att vi, om vi hade sagt kategoriskt nej till BILA, skulle ha fått optionen beträffande den tredje leveransen av Jaktviggen billigare än i dag? Det är det Olof Palme försöker göra gällande. Vad finns det för skälatt tro det? Det måste naturligtvis vara så, att man från försvarsindustrins sida säger att man måste ha ett visst pris om man inte får den andra produktionen vid sidan, eftersom man då har mindre volym att slå ut de fasta kostnaderna på. Men skulle vi få öka volymen, t.ex. genom att bygga B3LA, och därmed kunna slå ut de fasta kostnaderna, så skulle vi kunna sälja billigare. Det finns alltså inte någon sådan där absolut koppling som Olof Palme försöker göra gällande. Det är orimligt att stå här och säga att Olof Palme eller någon annan skulle ha fått optionen till ett lägre pris, om man hade sagt kategoriskt nej till BILA. Det är det Olof Palme försöker göra gällande, men det lär inte vara möjligt. Överdriv alltså inte den här situationen! Men i ett avseende har vi här ett gemensamt problem. Vi har utgått ifrån att vi i vårt framtida försvar behöver flyg av en viss omfattning. Det behovet kan tillgodoses genom A 20, och ingen bestrider att det kan tillgodoses genom B3LA. Men det som är vårt gemensamma bekymmer är att varken den ena eller den andra varianten — eller kopplingar mellan dessa — är möjlig att pressa in i denna ram. Då blir det till sist en fråga om hur vi totalt skall lösa detta. Jag tror uppriktigt sagt att hela frågan tjänar på att vi låter dessa människor i utredningen i lugn och ro gå igenom problemet och se vad som är möjligt att göra. Vi skulle ha spritt ut för mycket pengar till företag som inte behövt det, har det påståtts. Jag tycker inte att det är någon särskilt stor prestation att ta fram några enstaka företag för vilka det —gudskelov, vill jag gärna säga — går så pass bra att de hade kunnat klara sig dessa pengar förutan. Naturligtvis finns det sådana företag. Men bara därför att Olof Palme hittat ett eller annat sådant företag är det alldeles orimligt att upphöja till regel att det är fel att sänka kostnaderna i näringslivet rent allmänt. Gör tankeexperimentet att man inom handeln skulle ha fått de ökade kostnader som blir ett resultat av ständigt återkommande avgiftshöjningar! Att återbäringsmöjligheterna då hade blivit ännu sämre är fullt klart. Jag känner mig också ganska övertygad om att man vid prövning av om priserna får höjas eller inte då hade måst böja sig för det högre kostnadsläget, och det hade alltså slagit igenom i detaljhandelspriserna. Är det inte troligt att det hade blivit fallet? Vad hade det fått för effekter för prisutvecklingen och för hushållen? Gör det inte så här enkelt! Kom inte och säg att t.ex. handelns alla företag i dag har några överskott att spela med! Eftersom Olof Palme tog ett enstaka fall som exempel, så skall jag också tillåta mig att göra det. Det gäller Volvoaffären. Den här miljarden tycks vara alla problems lösning för Volvo. Om man ser efter vilka effekterna under ett år för Volvos del blir av devalveringen och av den politik som regeringen fört när det gäller arbetsgivaravgifterna, visar det sig att denna är precis tre kvarts miljard. Med den socialdemokratiska politiken och med ert resonemang skulle ni ha behövt tillföra Volvo två miljarder. Känner ni någon åstundan att få genomföra ett system som innebär att man först pressar företagen rent allmänt, så att företag efter företag tvingas komma och säga att de inte längre klarar verksamheten utan måste ha hjälp? Är det den effekten ni vill åstadkomma? Det verkar peka åt det hållet av ert resonemang att döma. Det är ju i kampen mot kostnaderna som man skall se alla de här åtgärderna. Så länge den generella situationen är den att många företag kämpar vid gränsen av sin förmåga, hamnar dessa pengar inte i några aktieägares eller företagares fickor. De används för att upprätthålla sysselsättningen, för att möjliggöra investeringar osv. Beträffande de 500 kronorna vill jag säga att det finns olika sätt att räkna. I budgetdepartementet och kanslihuset har man, såvitt jag förstår, räknat på det enda sätt som är rimligt och kommit fram till att skillnaden i budgetsaldot rör sig om 1 miljard. Varför då tala om att denna regering lånar till pensionerna? Nu kan inte Olof Palme och andra påstå, som de gjorde före valet, att blir det en ny regering kommer pensionerna i fara. Ni lyckades ganska bra, om jag nu skall berätta erfarenheter från valrörelsen. Pensionärer och andra skrev förtvivlade brev. De hörde av sig från pensionärshem och ålderdomshem och var alldeles förtvivlade, för man hade sagt dem att de inte skulle få någon pension nästa månad. Då nådde ni framgång. Nu kan ni inte längre säga så, eftersom människor vet att de får sin pension och även höjningarna precis som var bestämt. Nu försöker ni skrämma pensionärerna med att denna regering lånar till pensionerna. Om er politik hade fått gälla, hade ni lånat 1 miljard kronor mindre. Jag vill fråga: Arbetar ni så, att det är de sista pengarna som går till pensionerna? Så arbetar inte vi. Vad innebär det för glädje att oroa människor med att deras pensioner är i fara, när ni vet att sanningen är en helt annan? Jag väntar ännu på besked om hur det hade blivit i lönekuverten om era avgiftshöjningar räknats av.